Herr talman! Olle Göransson tog upp två frågor som berörde centerns ställningstaganden. Den första gällde fredsorganisationens utveckling i framtiden, som också Per Petersson nämnde. Vi har krävt att det skall finnas ett förband per landskap eller län. Vi säger i reservationen att vi vill att försvarskommittén skall utreda denna fråga. Det skulle ha varit bra för kommittén att ha ett riksdagsuttalande i ryggen när den skall ta itu med detta arbete. Speciellt Olle Göransson, som kommer från Västmanlands län, ett av de län som har mist sina förband, borde ha extra stor förståelse för de nackdelar som det innebär att inte ha ett förband på orten. Det gäller såväl kopplingen till försvarsområdet, Fo:t, och länsstyrelsens försvarsenhet som, framför allt, kopplingen till beredskapsfunktionen. Jag har väldigt svårt att förstå varför jag inte får höra något argument för att det skulle vara så dumt att ha denna koppling till beredskapsfunktionen. På den punkten har jag ännu inte fått något svar. När det gäller försvarsmaterielindustrin är det viktigt att vi har en sådan kvar i landet för att inte bli alltför mycket beroende av andra. I vårt särskilda yttrande framhåller vi att regeringen borde agera med kraft när det gäller denna industridel, för att försöka få en helhetssyn på svensk robotindustri. Att vänta på nästa försvarsbeslut innebär att vi i flera år försitter möjligheten att ta krafttag och försöka ställa hårda krav på försvarsindustrin. I stället visar man både från socialdemokratiskt och från moderat håll undfallenhet i frågan.
Herr talman! Olle Göransson lät påskina att vi bara intresserar oss för ubåtsskyddet och ingenting annat i vårt försvar. Jag kan garantera, Olle Göransson, att vi i folkpartiet inbegriper hela totalförsvaret i vår försvarspolitik. Men vi tycker att ubåtsskyddet är mycket viktigt, och det är inte bara vi som tycker det, utan det gör hela svenska folket. Vi tycker också att en överföring av helikoptrarna till marinen inte skall behöva ta 4-5 år när vi har helikoptrarna i flygvapnet. Jag hoppas att man så snart som möjligt försöker att åtminstone samordna denna verksamhet. Helikoptrarna är ju ombyggda för ubåtsjakt 1986, och varför skall man då inte kunna överföra dem till marinen? Den frågan kanske Olle Göransson kan svara på. Olle Göransson hade ett mycket svagt argument när det gäller att direktrekrytera värnpliktiga till civilförsvaret. Man skall vänta, säger Olle Göransson, tills de själva har grundlagt en utbildning och sedan ta över dem. Nej, Olle Göransson, vi har i dag en stor puckel av värnpliktiga, som får vänta i flera år på att göra sin militärtjänstgöring. Det vore bättre om vi kunde överföra dem till civilförsvaret så snart som möjligt. De behövs inte i vår krigsorganisation i dag. Därför tycker jag att Olle Göransson och det parti som han representerar skall ta sig en verklig funderare över om det ändå inte skulle vara ganska bra och effektivt för både det militära försvaret och framför allt civilförsvaret med en föryngring, så att de värnpliktiga det gäller verkligen kan göra de insatser som behövs i händelse av ofred.
Herr talman! Det inledande avsnittet i Olle Göranssons anförande var mycket bra. Jag vill gärna instämma i det han sade om att vi måste vidga det säkerhetspolitiska begreppet och att säkerhetspolitik inte bara är vapenskrammel osv. Det är precis vad vi också säger, så det håller jag gärna med om. Sedan gäller det att ta de praktiska konsekvenserna av detta när man skall fördela pengar. Olle Göransson försökte ironisera över vår kritik mot JAS. Det lyckades inget vidare. Tvärtom var hela Olle Göranssons argumentation ett stöd för vår kritik. Att vi från USA importerar dessa viktiga elektronikkomponenter, som är nödvändiga för att JAS skall kunna lyfta, är förödande för vår självständighet och för vår möjlighet att tillverka detta plan, om vi nu skall ha det. Det är ingen motsättning mellan det och våra krav att man skall övergå till civil produktion inom stora delar av den industri som nu sysslar med krigsmaterielproduktion, speciellt inte när det gäller elektronikindustrin. Tvärtom — det skulle vara alldeles utmärkt om vi med försvarsbeställningar kunde understödja en inhemsk svensk elektronikindustri, som också kunde tillverka elektroniska komponenter för våra civila produkter. Det finns alltså ingen motsättning här — tvärtom. Vi skall minska importen av dessa mycket viktiga detaljer, och vi skall försöka tillverka dem själva. Om vi bygger upp en sådan tillverkning inom landet skulle vi kunna få en försvarsindustri som samtidigt kan hålla liv i en civil produktion. Det vore mycket bra. Sedan vill jag peka på en rolig detalj: Jag observerade den totala motsättningen mellan moderater och socialdemokrater när det gäller vpk:s försvarsanslag. Nyss hörde vi moderaten Per Petersson säga att det var omöjligt att spara 2 miljarder i budgeten. Sedan sade socialdemokraten Olle Göransson att vpk:s förslag till besparingar var marginella. Det var en ganska intressant motsättning.

Herr talman! Jag vill ytterligare något beröra JAS. Som jag sade tidigare har ni talat mycket om ett svenskt plan, en svensk profil osv. Men den springande punkten och det viktiga som måste slås fast en gång till är ju att detta inte är ett svenskt plan. Olle Göransson och andra socialdemokrater borde vara oroliga över att vi har hamnat i ett militärindustriellt samarbete med en av stormaktsallianserna, nämligen NATO. Vi samproducerar detta plan med NATO. Det är det som är det viktiga, och då skall man inte tala om ”svensk profil” och att vi har gjort överväganden m.m. Ni har ju också själva sagt i de berömda sju punkterna, om vi nu skall ta upp dem, att efter JAS skall det inte byggas några fler militära plan i Sverige. Det finns uttalat i dessa punkter att flygplansindustrin i Sverige skall vara inriktad på att detta är det sista. Jag vill returnera den fråga som Olle Göransson ställde till mig: Var skall ni då ta planen ifrån? Problemet har ju bara skjutits en bit framåt. Vi har sagt: Vi skall inte ha ett flygvapen av den storleksordning som vi har i Sverige i dag. Det är för stort för våra förhållanden. Vi orkar inte hålla det i gång. Om vi har 400 plan eller 200 plan i händelse av ett krigsutbrott är oväsentligt. Förlusterna i ett modernt luftkrig är kända; siffrorna finns på de militära staberna. Förlustsiffrorna är sådana att ett par hundra plan hit eller dit inte spelar någon större roll. Det är andra faktorer — och där kan vi komma tillbaka till detta med säkerhetspolitik kontra vapenskrammel, Olle Göransson — än flygplan som avgör om ett land kan vara uthålligt, ha en avskräckande effekt och sådana saker. Den avskräckande effekten når vi genom att så långt det är möjligt ha ett starkt och osårbart Sverige, som kan hålla uppe en effektiv militär organisation. Men det hjälper inte med 140 eller 250 nya flygplan av typ JAS.
Herr talman! Jag vill bara säga till Olle Göransson att det skulle vara mig fjärran att på något sätt vilja avrusta flygvapnet när det gäller räddningshelikoptrar. Flygvapnet har fortfarande kvar räddningshelikoptrar, och deras uppgifter måste givetvis kunna klaras — det är jag helt medveten om. Sedan vill jag ytterligare en gång säga till Olle Göransson att det är inte bara utbåtsskyddet som vi pläderar för, utan vi pläderar för hela totalförsva ret. Jag hoppades att Olle Göransson hade det klart för sig efter mitt förra inlägg.

Herr talman! 1978 års försvarsutredning ägnade nedrustningsfrågorna liksom handelsoch biståndspolitikens betydelse som inslag i säkerhetspolitiken vid sidan av det militära försvaret vissa överväganden. Dessa fullföljdes genom de uttalanden i 1982 års försvarsbeslut som tidigare i debatten här citerats och återgivits av Gunnar Björk i Gävle. Utrikesutskottet behandlade hösten 1979 frågan om ökad långsiktighet i planeringen av de svenska insatserna i de internationella nedrustningssträvandena. Enhälligt framfördes i ett tillkännagivande till regeringen önskemål om samordning av forskningsoch utredningsresurser på försvarsoch nedrustningsområdet. Man påpekade att det ökade sambandet mellan den svenska säkerhetspolitiska planeringen och skeendet på rustningskontrollområdet, särskilt i Europa, talar för långsiktighet i agerandet vid de internationella förhandlingarna. Detta har ännu inte inneburit några drastiska förändringar i det svenska arbetet på nedrustningsområdet, utan det har fortfarande i vissa stycken varit präglat av utspel av karaktären politiska försöksballonger. Forskningsoch utredningsinsatser på nedrustningssidan har delvis styrts av akuta behov i själva förhandlingsarbetet, även om det på vissa områden fortlöpande har bedrivits ett mycket djupgående och långsiktigt arbete. Det är därför intressant att den nya försvarskommittén har fått till uppgift bl.a. att försöka bedöma den framtida utvecklingen av de internationella rustningskontrollförhandlingarna och att tidsplanera svenska nedrustningsinitiativ som kan påverka landets säkerhetspolitik och totalförsvar. Detta bör på sikt kunna innebära att svenska nedrustningsinitiativ i högre grad skulle kunna vara integrerade delar av vår egen säkerhetspolitiska strategi. En starkare koppling till den egna säkerhetspolitiken bör också — med den otvivelaktigt goda militärtekniska och militärstrategiska kompetens som vi förfogar över — kunna ge nedrustningspolitiken en mer realistisk inriktning över hela fältet. De största möjligheterna att effektivt medverka i ett förhandlingsarbete som direkt påverkar vår egen situation och som kan betraktas som åtminstone en förberedelse för ett nedrustningsarbete, har vi f.n. inom Stockholmskonferensens ram. Förhandlingarna gäller olika slag av information stater emellan om militär verksamhet, men också begränsningar i fråga om sådan verksamhet. Utskottet anser det värdefullt att regeringen gör särskilda ansträngningar för att konferensen skall leda till positiva resultat. Det arbete som där bedrivs från svensk sida präglas framför allt av utgångspunkter i våra egna säkerhetspolitiska intressen, även om en realpolitisk bedömning av förhandlingsbarhet givetvis hela tiden görs. Sverige spelar sedan länge en betydande roll i det arbete som pågår vid nedrustningskonferensen i Genéve för uppnående av en överenskommelse om förbud mot kemiska vapen — ett förbud som skulle kunna ha betydelse för vår egen försvarsplanering. Det är uppenbart orealistiskt att förvänta sig att det under överskådlig tidsrymd nås sådana resultat i de internationella förhandlingarna att detta på något sätt kan minska vårt eget försvarspolitiska ansvar eller behoven av realistiska satsningar på vår egen förmåga att värna vår integritet. Paradoxalt nog kan vissa typer av rustningskontrollöverenskommelser, t.ex. i Centraleuropa, riskera att ytterligare förskjuta tyngdpunkten i hotbilden mot vårt område. Det internationella politiska klimatet är f.n. bistert. Försvarsministern påpekar i propositionen att tilltagande användning av våld på olika håll i världen inger oro. Han understryker också den minskade respekten för folkrätten och FN-stadgans principer. Som ett tecken på att vårt land inte längre befinner sig i periferin av stormakternas militärstrategiska intressekonflikter tas de grova kränkningarna av svenskt territorium av främmande ubåtar som gjorts under senare år. Det finns i dag anledning att peka på det faktum att dessa kränkningar har fortsatt även efter det att Stockholmskonferensen har påbörjats. Denna konferens inleddes under viss försiktig optimism och åtföljdes av stora förhoppningar från opinionen i vårt land. Kränkningarna är inte bara ett brott mot redan ingångna internationella överenskommelser utan kan också ses som ett förakt inte bara mot värdlandet utan även gentemot det seriösa internationella förhandlingsarbete för ökad avspänning som pågår inom landets gränser. Detta förakt får på intet sätt påverka allvaret i vår vilja att även i fortsättningen göra vårt yttersta för att föra Stockholmskonferensen — och de övriga delarna av ESK-processen — till ett konkret resultat. Det understryker också eftertryckligt att en sådan ansträngning inte minskar vårt ansvar för att intensifiera ansträngningarna att med alla medel själva värna vårt territorium och se till att kränkningarna upphör. Dagens riksdagsbeslut blir ett viktigt steg mot ett återställande av ambitionsnivån i 1982 års försvarsbeslut. Men på sikt måste den helt återställas. 1984 års försvarskommitté har fått nya kort att spela med och ett i viss mån vidgat ansvarsområde. Det kommer säkerligen att innebära en ökning av arbetsområdet. Det är inte troligt att det kommer att innebära en minskning av resursbehoven.

Herr talman! Under sommaren och hösten förra året cirkulerade i massmedia rykten om att militära instanser övervägde en kraftig nedskärning av försvarets resurser på västkusten. Detta gav mig anledning att den 4 oktober rikta en fråga till försvarsministern i vilken jag underströk att det inte kunde vara förenligt med vår alliansfria neutralitetspolitik att spara inom försvaret på ett sådant sätt att man bildligt talat visserligen sätter lås för Sveriges bakoch källardörrar men lämnar huvudentrén vidöppen och obevakad. Isitt svar hänvisade försvarsministern naturligt nog till pågående budgetarbete, men uttalade stor förståelse för ett effektivt försvar av västkusten. Eftersom budgetpropositionen inte redovisade någon ram för försvaret återkom Lennart Brunander och jag m.fl. under allmänna motionstiden med en motion där vi underströk att redan 1982 års försvarsbeslut medförde en viss försvagning av försvarskraften på västkusten, varför man inte borde göra ytterligare nedskärningar innan man noggrant analyserat konsekvenserna såväl ur militär som ur civil synpunkt. När försvarspropositionen äntligen förelades riksdagen efter långa — men dess bättre framgångsrika — förhandlingar, visade det sig att försvarsministern påtagligt ansträngt sig att trots vissa ytterligare nedskärningar söka hålla försvaret på västkusten på en hygglig nivå. En analys visade dock — vilket uppenbarligen även försvarsutskottet kommit fram till — att propositionens förslag beträffande Göteborgsförbanden inte kunde garantera en acceptabel incidentberedskap varje timma året runt, något som jag bedömer nödvändigt för att göra vårt neutralitetsförsvar trovärdigt.

På detta sätt borde en kontinuerlig incidentberedskap kunna säkerställas. Att vi motionärer inte varit ensamma om vår oro belyses bl.a. av redaktör Thorsten Rinmans ledare i Svensk Sjöfarts Tidning den 13 april där han befarar ”att den svenska marinen numera är så uttunnad att man beslutat överge den svenska västkusten. Beslutet att dra flottan och stora delar av kustartilleriet från västkustens fredstidsorganisation kan inte grundas på att man bedömer allvaret i hotet från öster som så stort att man kan lämna västkusten och Sveriges port mot oceanerna vidöppen. Den svenska västkusten är ett naturligt koncentrationsområde för en sovjetisk expansion av ishavsbaserna.” Litet längre fram fortsätter han: ”Det är dags för omprioriteringar! Om vi inte har råd att ge vårt försvar resurser för att ens kunna förhindra att utländska elitsoldater simmar ut och i våra hamnar och skärgårdar och använder de svenska arkipelagerna till övningsområden för undervattensverksamhet, kan man ifrågasätta det förståndiga i nuvarande fördelning mellan marinen, flyget och armén. Den nuvarande situationen är inte bara genant, den är periodvis mycket farlig för rikets säkerhet.” Jag hade ursprungligen tänkt mig att mera ingående belysa vad vi motionärer anser krävs för att effektivt försvara hela västkusten, men kanske speciellt Göteborgs hamninlopp. Men då försvarutskottet glädjande nog på s. 20-21 i betänkandet så klart markerat att man ställer sig bakom vårt krav på en kontinuerlig incidentberedskap i vår landsända avstår jag av hänsyn till kammarens ansträngda arbetssituation. Herr talman! Jag tror mig kunna tala å alla västsvenska motionärers vägnar när jag förutsätter att överbefälhavarens medhjälpare i samarbete med de militära cheferna i Göteborg och Västsverige gemensamt kommer att säkerställa en kontinuerlig incidentberedskap året runt i vårt område. Därför har jag inte något annat yrkande än utskottet.

Herr talman! I en frågedebatt den 13 oktober 1983 ställde jag i denna kammare en fråga till försvarsministern. Frågan löd: ”Skall inte ens 1982 års försvarsbeslut om en grundutbildningsbataljon på KA 4 och nödvändigheten av marin närvaro i Västerhavet gälla?” Vägen fram till dagens betänkande från försvarsutskottet, där förslag till svar på frågan föreligger, har varit lång och kantad av mer eller mindre väl genomtänkta förslag. Det som manar till eftertanke är, att den redovisade frågan över huvud taget behövt ställas och att de förslag som från början lades fram som underlag till dagens beslut fick den utformning de fick. Förslagen från såväl chefen för marinen som överbefälhavaren innebar att den av riksdagen beslutade grundutbildningsbataljonen skulle ersättas med ett litet spärrkompani. De förslagen var oacceptabla. Det är alltid lätt att försöka avfärda inlägg från riksdagsledamöter, i vilkas hemorter militära anläggningar hotas av nedläggning, som bypolitik. Jag hävdar att försvaret av västkusten inte är en sådan fråga. Det är däremot en fråga om trovärdighet för vårt förslag och för vår förmåga att möta överraskande anfall mot Sverige. När jag talade i samma ärende inför försvarsbeslutet 1982 var det väsentligt för mig att hävda att en försvagning av Göteborgs försvar mot överraskande anfall — Göteborg är ju vår största hamn och rikets andra stad — var i hög grad oroande. Genom att KA 4 den gången miste såväl sin befälsskola som sin officershögskola — tillsammans ca 500 befälselever — måste kompensation ges genom tillkomsten av andra utbildningsförband. Beslutet den gången blev också helt riktigt att en grundutbildningsbataljon skulle tillkomma vid KA 4. Vi har i dag i vårt land en situation som kräver möjlighet till insats i ubåtsskyddsavseende. Det fordras såväl fartyg som stridsutbildade kustnära förband, vana vid tjänst i skärgård, för att möta sådan verksamhet. Hur kan någon tro att situationer liknande de på Hårsfjärden och i Karlskrona inte skulle kunna uppstå på västkusten? Västkusten innesluts i det begrepp som benämns Östersjöutloppen, och som är av stor strategisk betydelse för såväl öst som väst. Det är därför viktigt att detta område redan i fred har förband för insats bl.a. vid incidenter och att inte något land ifrågasätter vår vilja att hävda våra gränser genom att vi lämnar vitala områden utan möjlighet till korrektion vid överträdelser. Det förslag som vi nu skall ta ställning till är ett förslag från ett enigt försvarsutskott och innebär bifall till de motionsyrkanden som har lagts fram om att man skall omsätta krigsorganisationen med personal utbildad vid västkusten. Folkpartiet framförde detta krav redan under den allmänna motionstiden. Vi har sedan upprepat kravet i en motion tillsammans med centern i samband med att proposition 1983/84:112 lades fram av regeringen. Det är glädjande att vi har fått gehör för våra krav. Det viktigaste är att man genom dagens beslut ger en vettig ersättning för de ca 500 kvalificerade befälselever som nu utbildas på annat håll. Vi får på detta sätt en acceptabel ersättning, och förtroendet för västkustförsvaret i fred behöver inte rubbas. Det kommer att bli möjligt för västkustens ungdomar att utbildas i det område där de i första hand skall krigsplaceras. Till sist, herr talman: Förslagen om uttunning av resurserna för försvar av västkusten har duggat tätt. Låt oss hoppas att vi nu ha nått slutet på denna lidandets väg. Vi kan aldrig och får aldrig acceptera förslag som vid ett genomförande äventyrar vår trovärdighet!
Herr talman! Jag tror att jag vågar påståendet att det inte så mycket är den nuvarande regeringens förslag vi korrigerar när det gäller västkustförsvaret som det beslut vi fattade 1982 på förslag av mittenregeringen. Det är nämligen först nu vid behandlingen i utskottet vi lyckats ta fram konsekvenserna av 1982 års beslut. Den utbildningsbataljon vi beslutade om då visade sig vid en granskning vara ett mindre kompani. Det låter betryggande med en utbildningsbataljon för att klara incidentberedskapen och bygga upp krigsorganisationen på västkusten, men det förutsätter att utbildningsbataljonen verkligen är det den ger sig ut för att vara. I det här fallet visade det sig inte vara så. Vid ett tvådagars studiebesök på MKV/KA 4 som några utskottskamrater och jag gjorde med försvarets personalvårdsnämnd fick vi tack vare en utomordentlig information av de fackliga företrädarna en tillräcklig bas för att kunna ställa de rätta frågorna vid utskottsbehandlingen av fredsorganisationen i Göteborg. Utskottet fick sedan också direkt via en uppvaktning ta del av de fackliga företrädarnas synpunkter. Herr talman! Det blev en någon säregen behandling av propositionen och motionen när det gäller marinens fredsorganisation i Göteborg, men av tidsskäl går jag inte in på det nu. Låt mig bara säga att vårt utskottskansli gjorde ett gott jobb för att ta fram de fakta som ligger till grund för det förslag som försvarsutskottet nu presenterar riksdagen. Och det förslaget måste vi när det gäller KA 4 vara tillfredsställda med tvärs över partigränserna. Förutom de motioner Kerstin Ekman och Rune Torwald talat om finns det också en bred socialdemokratisk motion i frågan. Resultatet är alltså detta: Vi kommer även i fortsättningen att ha ett efter våra förhållanden godtagbart försvar av västkusten. Det är viktigt när det gäller trovärdigheten i vår försvarspolitik, som ju bygger på alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Vi behåller kuppberedskapen och vidmakthåller vår förmåga till ubåtsskydd. Och, herr talman, vi kommer på KA 4 att utbilda dem som behövs för att omsätta krigsorganisationen på västkusten med undantag för viss specialutbildning. Det innebär att vi jämfört med dagens situation minskar grundutbildningen på KA 4, men i förhållande till de fulla konsekvenserna av 1982 års försvarsbeslut blir det faktiskt en inte obetydlig ökning. Herr talman! När det slutligen gäller Nya Varvet har vi dess värre sett oss nödsakade att acceptera en avveckling.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

Herr talman! Det är kanske litet onödigt att västkustens företrädare diskuterar vad som är den ena eller den andra regeringens förslag.

Inte heller vi var den gången helt nöjda — vi nådde inte ända fram, men det var ett bra beslut. De som skulle förverkliga beslutet och se till att det blev en organisation i Göteborg ansåg att beslutet i alla fall var acceptabelt. Men det förslag som kom från den nuvarande regeringen ansåg man inte fyllde kraven. Vad sedan de myndighetspersoner i Stockholm ansåg som hade att ta ställning till vad förslaget från 1982 skulle innebära är en annan sak. I Göteborg ansåg man att man skulle få en organisation som i alla fall tillgodosåg de krav som ställdes. Nu har vi nått dithän att man kan arbeta vidare och få en acceptabel lösning.
Herr talman! Jag vill inte ta upp någon partipolitisk träta om det här. Jag avsåg bara att redovisa fakta i målet, och det är att vi nu, jämfört med 1982 års beslut, faktiskt ökar grundutbildningen på KA 4. Detta är det väsentliga för oss. Jag tycker att vi skall vara nöjda med det.
Försvarsutskottets betänkanden 20 och 21 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Herr talman! Det betänkande från försvarsutskottet som har nr 21 och som vi nu skall behandla har delats in i två avsnitt eller punkter. Det första avsnittet handlar om totalförsvarets ledning och samordning i regeringskansliet. Till det andra avsnittet, dvs. punkten 2, finns två reservationer fogade. Den första är från oss moderater. Bakom den andra står även folkpartiet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa båda reservationer i betänkandet. De syftar till en klart bättre informationsberedskap, ett psykologiskt försvar. Vi moderater vill för det första ha ett mer preciserat mål för det psykologiska försvaret än vad som anges i propositionen. För det andra begär vi omedelbara studier och planering för s.k. skymningslägen. För det tredje vill vi ha till stånd en kartläggning och andra åtgärder mot desinformation. Detta är mycket angelägna förslag, inte minst det sistnämnda. I reservation 2, där folkpartiets företrädare delar vår uppfattning, hemställer vi om en skrivning som innebär att den nya organisationen för psykologiskt försvar får parlamentariskt inslag i den eller de referensgrupper som tillsätts och som avses bli till starkt stöd för den nya styrelsens arbete.

Därtill skall denna nya styrelse också ha den angelägna uppgiften att främja försvarsoch säkerhetspolitisk upplysningsverksamhet. Det är en verksamhet som totalförsvarets upplysningsnämnd i dag, dvs. i fred, bedriver — den har gjort det och gör det på ett utomordentligt sätt — främst i form av skrifter till bl.a. skolor och organisationer. Vi moderater har i motioner bl.a. understrukit nödvändigheten av att det bedrivs en ständig upplysningsoch informationsverksamhet om säkerhets politiken och totalförsvaret. I 1982 års försvarsbeslut uttalade riksdagen att en sådan information är en medborgerlig rättighet i en demokrati som vår. Jag upprepar att det är en medborgerlig rättighet i en demokrati som vår att få information om vår säkerhetspolitik, om vårt läge i världen mellan stormakterna och om betydelsen av ett svenskt totalförsvar. Det som jag först citerade har utskottet nu skrivit fast i betänkandet såsom en tredje huvuduppgift för den nya myndigheten på psykförsvarets och informationsberedskapens område. Det är angeläget att detta blir fastslaget, lika angeläget som att vårt psykologiska försvar har tillräcklig organisation för att kunna omfatta alla de områden som är nödvändiga. Dit hör att vara observant på all den desinformation som vi drabbas av. Under den senaste tiden har vi kunnat följa hur desinformationen i vårt land arbetar kring ubåtskränkningarna. Ett exempel är de tidningsartiklar som påstår att den sovjetiska ubåten 137 hamnade på svenskt område på grund av en felnavigering. Verkliga experter har ju fastslagit att detta teoretiskt är så gott som omöjligt och i praktiken helt omöjligt.

Detta är desinformation. Sådan utsätts vi för ständigt. Det allra senaste exemplet är en bok, vari författaren förmodligen i tron att han har rätt — jag vill inte hävda något annat — gör gällande att det var NATO-ubåtar, åtminstone en sådan, som fanns i Hårsfjärden. Det var således inte sovjetiska ubåtar, vilket ubåtskommissionen fastslog. När en sådan här bok recenseras i form av nyhetsartiklar i den ena tidningen efter den andra och kanske får uppmärksamhet i TV och radio, är jag alldeles övertygad om att de sovjetiska makthavarna gläder sig.

Man lyckas bedriva en desinformationsverksamhet, som kan få svenska folket att börja tvivla på försvarets förmåga. Det är vad som har kunnat noteras på sistone. Jag vill inte dra för långtgående slutsatser av den enkät från beredskapsnämnden för psykologiskt försvar som nyligen offentliggjordes. Men det finns siffror som säger att försvarsviljan hos svenska folket skulle ha minskat från 84 96 till 79 96. Det är alltså siffror som anger vilken grad av förtroende som svenska folket i enkätsvarens form har uttalat. Jag upprepar: Vi skall inte dra några stora och förhastade slutsatser av detta.

I Norge har man under de senaste månaderna fått klart för sig vad en sovjetisk spion kan åstadkomma på detta område.

Det fanns en intressant artikel i Svenska Dagbladet för inte så länge sedan om hus han har gått till väga. Bl. a. har han lyckats misstänkliggöra en norsk minister och lyckats framställa USA:s intressen som helt annorlunda än vad de i verkligheten har varit och är. Allt detta till gagn för den stormakt som han — spionen och landsförrädaren — har tjänat. Det finns, herr talman, åtskilligt mer att säga om detta betänkande. Vi har från moderat håll betonat nödvändigheten av att man i tid bygger upp en beredskap på detta område. Det finns i dag en viss beredskap på det område vi kallar psykologiskt försvar, men vi har det inte när det gäller just desinformation. När jag hos utredningstjänsten för flera veckor sedan bad om artiklar och andra uppgifter om just desinformation, åtminstone den som bedrivs i Sverige, hade man allt som allt två tidningsklipp att ge mig. Det som jag nu säger är absolut ingen kritik mot riksdagens utredningstjänst, vilken fungerar utomordentligt bra, men det visar att vi knappast känner till något om detta. Det är mer känt i utlandet. Vi har ytterligt litet som är satt på pränt, och vi har inte den beredskapen. Det är nödvändigt att vi kartlägger detta och iakttar hur vi påverkas. Det handlar alltså inte bara om att det skall stå klart för svenska folket att varje påstående om att vi i ett krig skulle lägga ner vapnen och ge upp är lögnaktigt. Vi har också i vår utförliga reservation, herr talman, betonat nödvändigheten av att planlägga för det som allmänt kallas skymningsläget — det tillstånd av osäkerhet som kan komma att råda mellan fred och krig. I den första punkten i detta betänkande behandlas ledningen och samordningen av totalförsvaret inom regeringskansliet. Vi delar utskottets och försvarsministerns uppfattning om behovet av att i krig ha en krigsorganiserad statsrådsberedning. Vi delar också uppfattningen att försvarsministern bör ha ansvaret för totalförsvarets samordning inte bara i fred, utan även i krig. Det är på tiden att den förändringen görs. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! I Sveriges totalförsvar skåll fredssamhällets resurser användas så långt som möjligt. Principen bör vara att den myndighet, organisation eller funktion som har en uppgift i fred också skall fullfölja den i krig. Det behövs samverkan mellan olika delar av totalförsvaret för att på ett effektivt sätt ta till vara olika resurser, att kunna prioritera de uppgifter som i varje läge skall lösas. På länsnivå sker samverkan mellan militära och civila delar mellan länsstyrelsen och försvarsområdesbefälhavaren. På högre regional nivå sker motsvarande samverkan mellan militärbefäl havaren och civilbefälhavaren. I dagens läge är dock civilbefälhavarkanslierna för små i förhållande till de uppgifter som åvilar dessa kanslier. Trots att detta har påpekats här i riksdagen vid flera tillfällen har förstärkningen av civilbefälhavarkanslierna fördröjts, varför ledning och samordning av totalförsvarets uppgifter är svag och snarast bör förstärkas. På central nivå finns ÖB på den militära sidan, men inom det civila totalförsvaret finns ingen samordning på myndighetsnivå. I 1982 års försvarsbeslut betonades att samordningsfrågorna inom militärt totalförsvar och vad gäller civilt och militärt ligger på regeringsnivå. Den samordningsavdelning som funnits i försvarsdepartementet har avskaffats, och i stället har tillskapats en ny enhet för civilt totalförsvar. Vi har från folkpartihåll utryckt förvåning över denna förändring; vi anser att en nära samordning mellan militära och civila delar inom totalförsvaret har ökat främst för att man skall kunna möta överraskande anfall. Den nya enheten för civilt totalförsvar kan säkert vara värdefull. Men en enhet som har detaljansvar inom civila delar av totalförsvaret är inte lämpad att samtidigt vara samordningsorgan mellan dessa delar och militärt försvar. Jag tycker det är ologiskt att försvarsdepartementet inte har en enhet för ifrågavarande samordningsfrågor. Normalt bör uppläggningen av regeringens arbetsuppgifter avgöras av regeringen ensam. Men samordningsuppgifterna inom totalförsvaret har en mycket viktig roll, och inom riksdagen har samordningsuppgifterna lagts på försvarsutskottet. Det är mot den bakgrunden rimligt att riksdagen kan ge sina synpunkter på hur samordningsuppgifterna bör handläggas inom regeringskansliet. Tyvärr kan jag bara konstatera att utskottet avstyrkt vår motion om att frånta enheten för civilt totalförsvar ansvaret för försvarsdepartementets samordningsuppgifter och överföra denna uppgift till planeringsoch budgetsekretariatet, som har till uppgift att arbeta med avvägningsfrågor. Beträffande psykologiskt försvar och informationsberedskap har jag i princip ingenting emot att man sammanför beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, upplysningscentralen och totalförsvarets upplysningsnämnd till en enhet som benämns styrelsen för psykologiskt försvar. Vi i folkpartiet biträder detta förslag, främst för att gråzonslägen och överraskande anfall talar emot att man skall byta organisation vid beredskap enligt nuvarande organisation. Det är också mycket viktigt att ordinarie nyhetsorgan ges tillfälle att fortsätta sin verksamhet vid beredskap och krig. Det är utskottet positivt till. Inrättandet av en presspool i anslutning till den centrala ledningen överlåts till den nya styrelsen. Att styrelsen skall verka för att tillmötesgå de önskemål som tidningar och andra nyhetsorgan kan ha i dessa avseenden anser jag att utskottet har gett uttryck för. Styrelsen i den nya myndigheten får nio ledamöter. Det är en liten styrelse jämfört med vad som varit tidigare. Beträffande det psykologiska försvaret finns det många intressenter, exempelvis myndigheter, massmedia och folkrörelser men också represen tanter från andra samhällsfunktioner. Det är svårt att inom en liten styrelse med nio ledamöter samla den kunskap som bör finnas för att den allsidigt skall kunna bedöma utvecklingen inom det psykologiska försvaret och informationsverksamheten, om säkerhetspolitiken och om totalförsvaret. Jag förutsätter att det inrättas referensgrupper inom styrelsens verksamhetsområde, och jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Även om propositionen behandlar också andra områden än det psykologiska försvaret skall jag koncentrera mig till detta, eftersom de andra frågorna har varit föga kontroversiella i utskottet och i andra sammanhang. Man kan säga att en av utgångspunkterna för det psykologiska försvaret uttalas i samband med försvarsbeslutet 1982: ”Vår försvarsvilja och motståndskraft mot främmande propaganda har avgörande betydelse för omvärldens tilltro till vår vilja och förmåga att fullfölja neutralitetspolitiken även i situationer med hårt yttre tryck. Denna vilja och motståndskraft måste grundläggas redan i fred. Detta åstadkoms dock inte genom någon särskild organisation med en sådan uppgift. Vi litar i stället på vår demokratis inneboende styrka med fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet i förening med fria massmedier. Befolkningens känsla av solidaritet med samhället har avgörande betydelse för försvarsviljan och viljan att satsa resurser för samhällets försvar.” Jag vill särskilt betona det sista, nämligen att det avgörande för försvarsviljan är hur människor upplever gemenskapen och solidariteten i samhället. När vi strävar efter att demokratisera olika samhällsområden och när vi i samhället för en solidarisk fördelningspolitik, då ökar också samhällssolidariteten och försvarsviljan. Och till detta finns det i ett demokratiskt samhälle inga genvägar, oavsett vilken organisation man i övrigt bygger upp. I den proposition som vi nu behandlar tar man också nästa steg. Man diskuterar efter vilka principer samhället härutöver skall bygga upp en informationsberedskap och ett psykologiskt försvar. I propositionen anges två huvuduppgifter för det psykologiska försvaret, som sammanfattade kan sägas vara för det första att bevara och stärka försvarsviljan och för det andra att svara för en allsidig, korrekt och snabb informationsförmedling. Organisatoriskt innebär förslaget att en ny myndighet inrättas från den 1 juli 1985. Denna myndighet ersätter tre myndigheter som finns i dag, nämligen beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, upplysningscentralen och totalförsvarets upplysningsnämnd. Härigenom vinner man mycket i samordning, liksom att organisationens ansvarsområde kan bibehållas även i krisoch krigslägen. Därmed möter man de svårigheter som många anser uppstår i en situation mellan ett krisläge och ett vanligt fredstillstånd, när man annars kan tvingas till omorganisationer. Med tanke på dessa s.k. skymningslägen förlorar resonemanget att organisationen försvagas genom en omorganisation i tyngd. Genom denna organisation tillgodoses också kravet på kontinuitet i verksamheten. När det gäller verksamheten framöver, efter det beslut som vi i dag fattar, kan man naturligtvis tillägga att det psykologiska försvarets uppgifter kommer att bli föremål för ytterligare överväganden också inom den nya försvarskommittén. Bl.a. av detta skäl bör vi inte i detalj låsa den nya organisationens uppgifter. Dessutom — vilket väl också kan vara viktigt — skall ju styrelsen för den nya organisationen inte vara bunden av alltför mycket detaljer som gäller inriktningen av och formerna för verksamheten. Jag vill också säga att även om vi här främst diskuterar den statliga organisationen för verksamheten, är det viktigt att understryka — just med tanke på att vi lever i ett demokratiskt samhälle — den utomordentligt väsentliga roll som folkrörelserna och deras verksamhet spelar i detta sammanhang. Samhället ger också, genom det gemensamma organ som finns på detta område för folkrörelserna— jag tänker på Centralförbundet folk och försvar — sitt stöd för den kurs-, konferens-, informationsoch diskussionsverksamhet som berörs i dessa sammanhang. För att förbättra den nya myndighetens kontakt med samhället i övrigt, däribland just folkrörelserna, föreslås att referensgrupper skall kunna inrättas. Jag är inte säker på att det är självklart att det i dessa referensgrupper absolut måste finnas parlamentariker eller riksdagsmän — just därför att det handlar om referensgrupper. Däremot är det viktigt att inte minst folkrörelserna är företrädda i dessa grupper, liksom det är nödvändigt — det vill jag gärna understryka — att i styrelsen, som har den beslutande funktionen, få till stånd ett parlamentariskt inslag. Sedan kan man naturligtvis, som Eric Hägelmark gör, diskutera storleken av styrelsen. Fördelen med en styrelse som har många ledamöter är att man kan få in många synpunkter i verksamheten, medan fördelen med en liten styrelse är att den förväntas kunna ha bättre förutsättningar att jobba effektivare och därmed kanske ge något större slagkraft åt myndigheten. I den avvägningen har man stannat för att det skall vara ungefär nio ledamöter i styrelsen, och jag tycker att vi kan låta det vara med detta — det är inte särskilt vanligt i det här landet att jobba med avsevärt större styrelser 'i liknande sammanhang. Vi säger i utskottsmajoriteten att systemet med referensgrupper skall kunna förankras i myndighetens instruktion. Därmed bortfaller, menar jag, behovet av att ytterligare markera referensgrupperna och deras verksamhet. Vi menar att det bör ankomma på regeringen att besluta om sammansättningen av referensgrupperna. Riksdagen bör kunna visa det förtroendet för regeringen att inte komma med pekpinnar och tala om exakt hur referensgrupperna skall se ut. Den andra frågan — där vi i långa stycken är överens — gäller inrättandet av en presspool i krigssituation i anslutning till riksledningen. Utskottet säger att ”det är viktigt med likartade och goda arbetsbetingelser för alla svenska massmedier i anslutning till den centrala ledningen”. Det är inte bara, menar utskottet, förunnat ett par typer av massmedier att kunna medverka i denna presspool. Därför ser utskottet det närmast som en praktisk fråga hur man skall tillgodose massmediernas behov av likartade och goda arbetsbetingel ser. Vi menar också från utskottets sida att vi har tillgodosett syftet i de motioner som behandlar denna fråga — utan att vi för den skull behöver göra något särskilt riksdagsuttalande. Göthe Knutson ägnade huvuddelen av sitt anförande åt att diskutera desinformation. Jag skall bara göra ett par kommentarer till detta. Enligt den föreslagna instruktionen ingår det i myndighetens uppgifter att följa en sådan verksamhet — det framgår klart av propositionen. Därutöver är det nog så, att det ibland är svårt att säga att det i ett fall är desinformation — att någon har fått felaktig information — och att det i ett annat fall är fråga om att någon har andra värderingar.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

Herr talman! Åke Gustavsson konstaterade själv beträffande desinformation, att det är svårt att säga vad som är desinformation resp. korrekt information i form av nyheter osv. Det är just det svårbedömbara som vi moderater klargör — och inte bara vi utan också remissinstanser. Vi har flera exempel, betydligt fler än vad jag här tog uppi talarstolen nyss. Vi har den danske författaren, som bekände att han skrev insändare i danska dagstidningar mot betalning från en öststat. Det var insändare som pläderade i den anda som Sovjetmakten ville få ut i det danska samhället — i detta fall propaganda för s.k. fredsdemonstrationer, som skulle rikta sin udd och kritik i huvudsak mot väst. Ett annat exempel gäller desinformationen i USA om hur amerikanska piloter vid en flygbas var i hög grad alkoholiserade. Så var inte alls fallet. Det var helt enkelt fullkomligt galna påståenden, som medvetet hade inplanterats i amerikanska massmedia och till vilka bara en annan supermakt kan ha varit skyldig. Vi kan också notera hur somliga — och egentligen väldigt många — försvarsdebattörer och andra gör gällande att ett kärnvapenkrig är oundvikligt. Avsikten med detta kan bara vara att vi skall förledas inta en uppgiven hållning och tro att det är meningslöst med ett svenskt försvar. Men det är det icke, och därför, herr talman, vill jag framhålla att vi i den skrivning som nu görs måste poängtera nödvändigheten av kartläggning, studier och planläggning mot desinformation.
Herr talman! Med risk för att av Göthe Knutson bli beskylld för att ägna mig åt desinformation vill jag gärna framhålla att jag håller med dem som säger att kärnvapenkrig blir helt oundvikligt om den nuvarande kapprustningen fortsätter. Med detta vill jag också markera att det i stor utsräckning är en del av den allmänna debatten som vi sysslar med. Jag kan på samma grunder säga att Ulf Adelsohn ägnade sig åt desinformation när han hävdade att Olof Palme inte hade läst upp hela brevet från den svenska FN ambassadören inför utrikesnämnden. Därför menar jag alltså att detta i stor utsträckning är en del av debatten i det fria och demokratiska samhället. Om myndigheten ensidigt skall syssla med den desinformationsverksamhet som förekommer på den ena stormaktens sida, då vill jag inte ställa upp på att man skall syssla med den verksamheten över huvud taget. Dess bättre sägs det i propositionen så här på denna punkt: ”Med utgångspunkt i att en fri och obunden information är grunden för det psykologiska försvaret bör styrelsens uppgifter enligt utredningen vara att” — och så kommer här en av punkterna: ”följa utländsk informationsverksamhet som kan påverka svensk opinionsutveckling och inverka på försvarsviljan”. Med detta borde Göthe Knutson vara nöjd, om han inte i grunden är ute efter någonting helt annat — och det misstänker jag nästan att han är, efter att ha lyssnat till Göthe Knutsons inlägg i den här debatten.
Herr talman! Åke Gustavssons sista misstänkliggörande borde faktiskt klarläggas, och det är bara Åke Gustavsson som kan klarlägga det. Jag kan också nämna för Åke Gustavsson att vi inte tänkte på statsminister Palme när vi skrev våra motioner och reservationer om desinformation. Det var Åke Gustavsson som förde in statsministern i bilden. Dess bättre, herr talman, är det så många andra som hävdar motsatsen till vad Åke Gustavsson nyss sade beträffande kärnvapenkriget. Dess bättre har allt fler — statsmän, höga militärer, forskare och andra som har uttalat sig — den inställningen att ett kärnvapenkrig icke är sannolikt. Mera talar alltså för att kärnvapen icke kommer att användas än för motsatsen. Men även om man har den — skall vi säga tröstlösa — inställning som Åke Gustavsson uttryckte, så måste vi vara överens om att det svenska totalförsvaret är en absolut nödvändighet för att hävda vår fred, vår frihet och vårt suveräna oberoende.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1983 84:100 bil. 12 såvitt avser avsnitt C Arbetslivsfrågor p. C 1-C 3 samt hemställan s. 63 i propositionen. Till betänkandet har det fogats ett stort antal reservationer. Vi moderater i utskottet står bakom reservationerna nr 1 och 24 samt reservation nr 25, som vi har avgett tillsammans med centerledamöterna. I reservation nr 1 vill vi understryka att vi ser positivt på att det inom arbetarskyddsstyrelsen har vidtagits både rent effektivitetshöjande åtgärder och åtgärder med mera direkt besparingssyfte. Vi vill dock framhålla behovet av att verksamheten på lång sikt anpassas till det statsfinansiella läget. Riksdagen bör som sin mening ge regeringen det som anförts i reservationen till känna. I reservation nr 24 vill vi understryka det angelägna i att anslagen till yrkesinspektionens verksamhet koncentreras till de områden där behovet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder är som allra störst. Också här framhåller vi vikten av att verksamheten på lång sikt anpassas till det kärva statsfinansiella läget. Herr talman! Riksdagen bör med anledning av motion 1983/84:917 och det i reservationen anförda ge regeringen detta till känna. I reservation nr 25, gällande avbyråkratisering av arbetarskyddet, betonar utskottets centeroch moderatledamöter vikten av att yrkesinspektionens arbete koncentreras på de mest väsentliga uppgifterna. Faktiska behov och inte formella mallar beträffande besöksfrekvens m.m. måste styra yrkesinspektionens arbete.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

Herr talman! ”Avbyråkratisering av arbetarskyddet” är rubriken på reservation nr 25, som är uppföljningen av en partimotion undertecknad av Thorbjörn Fälldin m.fl. Vi har där, som Ingvar Eriksson tidigare framhöll, understrukit att det är betydelsefullt att vi har ett bra arbetarskydd. Vi har gett klart uttryck för detta. Men det är viktigt att yrkesinspektionens arbete kan koncentreras på de mest väsentliga uppgifterna. Vi har i socialutskottet under årens lopp klart understrukit att det är viktigt att de ålägganden som beslutas och som sedan skall följas upp verkligen blir insatser på arbetsmiljöområdet, så att det inte blir stora kostnader och små effekter. Jag skall ta upp ett område där kommunerna ofta drabbas, och det gäller barnomsorgen. Många kommuner har försökt att omvandla tidigare bostadslägenheter, relativt nya lägenheter som familjer med barn kan bo i. Men när dessa lägenheter sedan skall förvandlas till daghem kommer det ofta in en mängd detaljbestämmelser, vilket har inneburit att kostnaderna blivit så stora att kommunen inte kan använda denna metod att skapa barnomsorgsplatser.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 25.

Herr talman! ”Se till att alla arbetsmiljöregler tillämpas utan prut. Skärp reglerna — se till att tidsenliga föreskrifter snabbt kommer fram för hela arbetsmarknaden. Se till att företagens vinster används till vettiga investeringar — till en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar ihop vinsterna!” Det var Kerstin Ekberg, redaktör för Hotello. Restauranganställdas förbundstidning, som avslutade en artikel i LO-tidningen med dessa ord. Det är inget tvivel om att arbetsmiljön behöver förbättras. Det visar den sammanställning som Metallindustriarbetareförbundet nyligen publicerade och där man hade tittat på hälsotillståndet i olika socialgrupper. Det var en skrämmande sammanställning. Den visade att arbetare oftare än tjänstemän och akademiker får sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt, yrsel, bröstvärk, andnöd, högt blodtryck och åderbråck. 7,6 90 i socialgrupp 3 drabbas av hjärtsvaghet mot endast 1,5 90 i socialgrupp 1. Vad gäller bröstvärk och högt blodtryck är förhållandet mellan de båda socialgrupperna 14,1 96 mot 5,6 26 och 11,7 I mot 6,7 90. För socialgrupp 2 gäller att siffrorna bara ligger något högre än dem för socialgrupp 1. Dessa siffror visar på ohälsans klasstrappa, som beskrivs i Metallarbetaren nr 6, 1984. Rolf Ählberg och de andra på Metalls miljöavdelning användér sig av bl.a. LO:s rapportserie om LO-medlemmar i välfärden, statistiska centralbyråns levnadsnivåundersökningar, den statliga utredningen Ohälsa och vårdutnyttjande samt olika finska undersökningar. I Metallarbetaren hänvisas till en finsk undersökning, där man kommit fram till att det är stora klasskillnader när det gäller livslängd. En person från socialgrupp 1 lever i medeltal 67,5 år, medan en arbetare utan yrkesutbildning bara blir 60,3 år. Det är alltså en skillnad på över 7 år. Den svenska statistiken visar att finmekaniker och verkstadsarbetare hör till dem som har den högsta dödligheten. En annan finsk undersökning visar att dödligheten i tumörsjukdomar är 75 Jo högre bland arbetare utan yrkesutbildning än bland tjänstemän och akademiker. Siffrorna gäller män. Enligt Metallarbetaren har också socialstyrelsen gett ut en rapport om hälsan och socialgrupperna. Också den visar att socialgrupp 1 klarar sig bättre från olyckor, sjukdomar och död än socialgrupp 3. Vi tror att det är arbetsmiljön som är huvudorsaken till alla dessa orättvisor, framhåller Rolf Ählberg. Den yttre miljön varierar inte så mycket, och matvanorna är inte heller så olika att det kan förklara de stora skillnaderna. Det här är politik, och det skall inte gömmas undan. Det gäller att slåss för en drägligare arbetsmiljö — inte minst för våra barns skull. En dag är det ju de som skall ställa sig i industrierna, avslutar Rolf Ählberg. Vänsterpartiet kommunisterna och den socialistiska arbetarrörelsen har alltid hävdat att kraven på en fullgod arbetsmiljö står i motsättning till det kapitalistiska produktionssystemets profitinriktning. Det är uppenbart att det förhåller sig så såväl i Sverige som i andra kapitalistiska samhällen. Vpk har samtidigt hävdat att de arbetande via sina fackföreningar kan uppnå avsevärda förbättringar genom kamp på arbetsplatserna. Vissa elementära krav på säkerhet och minskade risker för akut sjukdom kan tillgodoses, speciellt under perioder av högkonjunktur. Kapitalägarna gör emellertid ett betydligt hårdare motstånd när kraven riktar sig direkt mot makten och bestämmanderätten över produktionens inriktning och produktionsmedlens användning. Därför har skyddsombudens rätt att i vissa situationer avbryta produktionen en speciell betydelse och karaktär i lagstiftningen. Arbetsmiljön genomgick inga större förbättringar under 1950 och 1960 talen, trots den intensiva industriella utvecklingen. Snarare tillkom en hel rad nya risker. Kunskap om dessa fanns, men de tillämpades inte. Arbetsmiljökrav spelade däremot en framträdande roll under senare delen av 1960-talet, när motståndet riktade sig mot utsvettning och förlegade arbetsformer. Vi hade de stora strejkerna i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet. I centrum för arbetsmiljökraven stod frågor om arbetstempo, olycksfallsrisker, asbest och lösningsmedel.

Under de senaste tio åren har många steg tagits i riktning mot en förbättrad arbetsmiljö. Företrädarna för riksdagsmajoriteten har emellertid genomgående varit de sista att acceptera förbättringar. Vpk har år ut och år in tvingats framföra förslag, som genom utvecklingen till sist har accepterats. Men i riksdagen — inkluderande den socialdemokratiska delen — har man varit bakåtsträvare i ett tidigare skede. Nu finns det en uppenbar risk för att arbetsmiljön försämras när arbetslösheten ökar och är strukturell. 1984 är emellertid kapitalets och aktieägarnas profiter kolossala. Regeringen hoppas att dess ekonomiska politik skall leda till nyetableringar och nyinvesteringar. I det läget finns det ingen som helst anledning att minska insatserna för en fortsatt bra arbetsmiljö. Ett meningsfullt och riskfritt arbete skall naturligtvis vara en rättighet i ett industrisamhälle, men detta kan inte uppnås förrän de privata vinstintressena avskaffas. Men fortsatta förbättringar kan genomdrivas. Det är inte produktivitet och ansvar som hotas genom ökade maktbefogenheter för de arbetande — det är bara kapitalägarnas oinskränkta makt som är hotad. Det visar bl.a. tio års erfarenhet av skyddsombudens starkare ställning. Till detta betänkande har vpk fogat 22 reservationer. Jag kommer också att yrka bifall till 2 motioner. I det här läget yrkar jag bifall till de 22 reservationerna. Jag skall nu bara beröra några reservationer som jag tycker har speciell betydelse, och det är framför allt de som har att göra med makt och facklig vetorätt. Det finns ett bestämt samband mellan ackordsarbete, prestationslöner och arbetsmiljö å ena sidan och olyckor och olycksfall t.o.m. med dödlig utgång å andra sidan. Detta visar också den tidigare arbetsmiljökampen i gruvor och industrier. Därför anser vi att fackföreningarna skall ha rätt att förbjuda prestationslöner, prestationsnormer och annat som kan leda till olyckor och försämring av arbetsmiljön. Jag skall ge ett exempel på utvecklingen och hänvisar då till Metalls tidning Metallarbetaren, där man visar på att ökad arbetstakt ger högre vinst och fler skador. Det resultatet står Volvo i Olofström för. Man visar alltså att när den höga arbetstakten införs ökar vinsterna, men skadorna ökar också. Den pågående avtalsrörelsen innehåller omfattande moment som gäller ökad arbetstakt, ökad utsvettning, som i förlängningen avsevärt kan försämra arbetsmiljön. Därför yrkar vi att fackföreningsrörelsen skall få de möjligheter som vi föreslagit. Från utskottets sida säger man att en grundläggande princip i arbetsmiljölagstiftningen är samverkan mellan parterna. Men det är utan tvivel så att man i dessa frågor är hänvisad till medbestämmande, som utgår från samma principer. Det är ändå så att om man skall ta till vara arbetsmiljön, har man bara att välja på att stödja de arbetandes krav på en god arbetsmiljö eller att ställa sig bakom arbetsköparnas krav på en strikt lönsamhet. Det är vad som står till buds i dag. Det finns inga genvägar i dagens samhälle — man måste välja sida. Utskottsmajoriteten väljer kapitalets sida. Det här har naturligtvis att göra med vårt krav på att fackföreningarna själva skall få avgöra när ett arbete skall avbrytas och när det skall återupptas. Fackföreningarna skall alltså ha beslutanderätt vad avser riskbedömningen i det sammanhanget. När man stiftat en ramlag som denna visar det sig att arbetarskyddsstyrelsen inte kunnat få fram något dokument beträffande den verkliga maktfaktor som ändå utgjorde en så stor del när lagstiftningen antogs, nämligen de psykosociala effekterna. Där har man bara fått fram ett stympat dokument, som är rådgivande. Vem bromsade detta? Ja, det gjorde naturligtvis Svenska arbetsgivareföreningen, som lade in hela sin arsenal för att stoppa ett dokument som skulle ha kunnat tillfredsställa kraven på en bra arbetsmiljö. Stora brister finns också i den nuvarande ramlagstiftningen med dess högtidliga och fina målsättning. Kan den förverkligas genom arbetarskyddsstyrelsen? Vi anser i en reservation att man måste utvärdera ramlagens effekter. Har den fyllt syftet och nått målsättningarna? Vi anser inte det. Bl. a. har den inte nått målsättningen när det gäller föreskriftsarbetet. Och när det gäller makten, det partssammansatta organet arbetarskyddsstyrelsen, så sitter en part samtidigt både på makten i företagen, på kapitalet, och i arbetarskyddsstyrelsen. Utifrån samverkan kan man stoppa t.ex. föreskrifter som skulle kunna rädda människors liv och hälsa. Dessutom bör föreskrifterna komma fram i ett betydligt snabbare tempo. Lagens målsättningar och konsekvenser avslöjas när man ser på de arbetshandikappades situation. I 2 kap., Arbetsmiljöns beskaffenhet, 1 § står: ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så, att arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation.” Hur är verkligheten? Den handikappade stängs ute från arbetslivet på grund av att arbetsmiljön inte är anpassad till den handikappades situation. Det är därför vi i riksdagen av och till får diskutera lönebidrag för att de handikappade över huvud taget skall komma in på arbetsmarknaden. Det skulle minst behövas att de fackliga organisationerna hade kvalificerad majoritet i arbetarskyddsstyrelsen. Det var också ett krav som Landsorganisationen drev i remissvaren när det gällde den här lagstiftningen. Det kanske allra viktigaste problemet och det som är en normmätare i lagstiftningen är gränsvärdena. Där bestäms till stor del de normer som avgör om arbetsmiljön kommer att vara bra eller inte. Den största bristen är här att man sätter gränsvärden som man egentligen vet kommer att medföra skador. Man har inga säkra säkerhetsmarginaler. Här kommer också förhandlingarna med Svenska arbetsgivareföreningen om gränsvärden in. Rådande praxis är att väga samman lägsta kända skadenivå med tekniska och ekonomiska bedömningar. Vi kräver att denna praxis bryts och att uttalade säkerhetsmarginaler till lägsta skadenivå tillämpas och redovisas. Detta görs inte i dag. Svaret på vår motion på s. 28 i betänkandet är egentligen ett Goddag-yxskaft. Man hänvisar till tidigare behandling som innebar samma svar. Man tror inom socialutskottet — och det är ett typiskt drag som gäller politiker — på byråkraternas möjligheter att bedöma frågorna riktigt. Man besvarar inte vår fråga där vi menar att man skall ha uttalade säkerhetsmarginaler. Utskottet överlåter med öppna ögon åt byråkratin och åt arbetarskyddsstyrelsen att förhandla i samverkan. Det är inga regelrätta förhandlingar; man skall ju samverka och då komma överens. Vi vet att kapitalet i regel därmed kommer att stå för de tekniska och ekonomiska övervägandena. Därför har vi de gränsvärden och den arbetsmiljö vi kanske förtjänar. Jag vill emellertid också poängtera att en stor och stark opinion inom fackföreningsrörelsen naturligtvis har förbättrat situationen. Det skulle vara betydligt sämre om inte många aktiva skyddsombud och fackföreningar hade gjort sina röster hörda. Det finns också, herr talman, flera andra viktiga områden där vi har reserverat oss. Jag skall peka på frågan om bullerbekämpningen. Det är en typiskt konjunkturell fråga där man egentligen inte vill gå till botten med det hela och sätta en bestämd gräns för vad som är högsta tillåtna nivå. En annan fråga av stor betydelse är dieseldriften. Det finns indikationer på och vi har belägg för att den är farlig. Därför borde man verkligen göra något åt dieseldriften, framför allt när det gäller arbeten som pågår i slutna utrymmen. Även här tassar men emellertid omkring med tekniska och ekonomiska termer och gör egentligen inte något. Därför skjuts frågan fram år efter år. Man påstår att det inte finns några säkra belägg för skadligheten. Det har varit utskottets linje en längre tid. I stället borde man kraftfullt säga att det måste bli ett slut och att frågan måste lösas inom ett eller ett par år. Det har emellertid inte utskottet gjort. En av de nya, stora riskerna inom arbetsmiljöområdet är naturligtvis elektroniken som kommer framöver. Vi har därför föreslagit en datamiljökommisson. Hela det problemet kommer Marie-Ann Johansson att ta upp. Jag vill bara här framhålla att hela problemet med den snabba omställning i den svenska industrin som nu pågår kommer att skapa nya problem med farlig arbetsmiljö. Då gäller det att vara försiktig. De föreskrifter som ges måste vara framsynta. Om de skall grundas på vetenskapliga belägg förutsätts ju att skadan redan skett. Man måste se till de risker som finns. En fråga som vi länge har diskuterat i riksdagen är asbestanvändningen. Vi i vpk har reserverat oss för bifall till motion 1615 av Sivert Andersson, som är vice ordförande i Metall. Inom Metall känner man väl till asbest. Motionären föreslår att det bör tillsättas en arbetsgrupp som får till uppgift att lägga fram förslag om ett slutgiltigt stopp för asbestanvändningen i Sverige. Detta är också ett område där frågan gäller en avvägning mellan kapitalintressen och en bra arbetsmiljö. Det skulle behövas en sådan här arbetsgrupp för att rensa upp de sista resterna. I motionerna 320 och 1208 krävs att regeringen skall lägga förslag om förbud mot användningen av asbesthaltiga bromsbelägg och andra asbesthaltiga friktionselement. I motion 1208 föreslås också att regeringen skall hemställa om förbud mot att saluföra asbesthaltiga bromsbelägg. Något förbud mot handel med asbesthaltiga bromsbelägg föreligger inte i dag. Utskottet refererar arbetarskyddsstyrelsens framställning till produktkontrollnämnden. Men det deklarerar inte någon stark viljeinriktning om att åtgärderna skall genomföras, noterar jag, och detta tycker jag är en svaghet i skrivningen. Utskottet ger också regeringen till känna att det vill att förbud mot asbesthaltiga bromsbelägg i nya bilar införs, och det tycker jag är bra. Men utskottet föreslår inte något definitivt förbud i sin hemställan. Hur går det med de fordon som fortfarande står utanför detta? Det gäller tyngre fordon — lastbilar och bussar. Nu är det verkligen dags att sätta en tidsgräns för när de asbesthaltiga bromsbeläggen och de asbesthaltiga friktionselementen på andra områden skall vara ersatta med annat material. Det förbud och den dispensgivning som vi har i dag måste skärpas, och därför yrkar jag bifall till motionerna 320 och 1208. Herr talman! Jag vill beröra några reservationer till. Det gäller forskningen, som naturligtvis behöver stärkas från arbetarklassens synpunkt. Det gäller företagshälsovården, där utskottet i det betänkande som nu behandlas inte föreslår företagshälsovård åt alla. Vi deklarerar i reservationen vår viljeinriktning, nämligen att man snarast — 1985 — skall ha genomfört företagshälsovård åt alla. Som slutsats av detta, herr talman, vill jag åter hävda att det finns stor risk för att den framtida arbetsmiljön kommer att bli sämre, om vi inte ser upp och skärper vår lagstiftning. Den ramlagstiftning som vi har i dag kommer bara att ge utrymme för förhandlingar. Kapitalets makt kommer att bli allt starkare. Om vi inte har en mer preciserad lagstiftning och därmed kan utvärdera den ramlagstiftning vi har på ett riktigt sätt, är jag rädd för att utvecklingen i den svenska ekonomin kommer att leda till en tillbakagång inom arbetsmiljöområdet till en lägre nivå än f.n.

Herr talman! Vi har kunnat glädja oss åt en ganska stor enighet om vikten av en god arbetsmiljö i det svenska samhället. När vi för några år sedan antog den nya arbetsmiljölagen skedde det ganska samstämmigt inom riksdagen. Det är bra. Det är en grundförutsättning, menar vi, att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan olika parter. Det samarbetet är viktigt ute i landet. Det betänkande som vi nu behandlar berör anslagen till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Vi kan glädja oss åt att yrkesinspektionen, som är fältorganisationen i tillsynsarbetet, har fått ett extra påslag på sin budget. Vi tillstyrker regeringens förslag i anslagsdelen. Det har kommit ett stort antal motioner i detta ärende, och vi har inte mindre än 25 reservationer. Många av samma innebörd har vi behandlat åtskilliga gånger i denna kammare, som Lars-Ove Hagberg mycket riktigt sade. Jag skall återkomma till reservationerna. Det är ett par saker som är nya för i år. Riksdagen har tidigare, på förslag från socialutskottet, uttalat sig mycket starkt mot användning av asbest i friktionselement, bromsbelägg och annat. Vi skärper oss nu ännu litet mer. Vi menar att det emellertid inte går att införa ett totalt förbud mot användning av asbest. Det skulle endast få till följd att det blev en rad dispensansökningar, som måste behandlas. Detta skulle medföra en så stor arbetsbelastning att det inte vore någon mening med ett sådant beslut. Därför säger vi nu att där det finns substitut för asbest skall det användas. Det har också från arbetarskyddsstyrelsen gått ut ett meddelande om detta till yrkesinspektionsnämnderna, vilket klargör att nämnderna skall se till att detta förfaringssätt tillämpas. Men det går inte att göra på detta sätt när det gäller tunga fordon. Vi har inte det erforderliga materialet ännu. Det går inte ifråga om vissa packningar, och det går inte för vissa andra friktionselement. Där är det alltså ingen mening med att ha ett förbud. Däremot föreslår socialutskottet riksdagen att uttala att regeringen bör undersöka möjligheterna för ett förbud mot försäljning av nytillverkade bilar med asbestbelägg och därefter återkomma med förslag. Detta vill vi ge regeringen till känna. En annan sak som vi också vill ge regeringen till känna är vår uppfattning när det gäller villkoren för medicinsk kontroll för dem som utsätts för asbesthaltigt damm. Vi menar att det inte bara skall vara de som under en viss tid, exempelvis halva arbetsdagen året runt, har arbetat med asbest som skall ha möjlighet att genomgå den undersökningen, utan alla som är i behov av en sådan undersökning, exempelvis reparatörer ute på våra bilverkstäder, skall ha möjlighet till en kostnadsfri kontroll så att inte asbesthalterna påverkar individen. Detta vill vi också ge regeringen till känna. Herr talman! Här övergår jag till reservationerna. Moderaterna har två reservationer, och centern är med på den ena. Vpk har 22 reservationer. Ingvar Eriksson sade att han ser positivt på att arbetsmiljöarbetet blir effektivt. Det är vad statsrådet har uttalat i propositionen, det är vad arbetarskyddsstyrelsen i plenum har lagt fast — organisationen skall effektiviseras. Likaså skall arbetet med de farliga arbetsmiljöerna prioriteras. I ett läge där vi av statsfinansiella och andra skäl har begränsade ekonomiska tillgångar är det självklart att vi skall prioritera arbetet med de farligaste miljöerna och skyddet för de mest utsatta individerna. Det råder inga delade meningar härom. Men när moderaterna föreslår att man på lång sikt skall dra ned anslagen till tillsynsverksamheten kan inte utskottsmajoriteten vara med. Vi säger nej till detta förslag. Vi tror att det också framöver behövs rejäla anslag för tillsynen av arbetsmiljön för att den skall kunna vara så bra som möjligt. Rune Gustavsson tog i samband med att han talade om centerns reservation upp frågan om barndaghemmen. Låt mig bara till det säga att arbetarskyddsstyrelsen vid ett par tillfällen har fattat beslut som f. n. väntar på fastställande av regeringen. Man skall se på villkoren vid barndaghemmen. Jag vill inte gärna gå längre in i det resonemanget här och nu. Att man skall avbyråkratisera där det går, därom råder inga delade meningar, och det sker i stor omfattning inom arbetarskyddsverket. Statsrådet säger också i propositionen att anslagskonstruktionen skall ses över för att effektiviteten ute i verksamheten på det sättet skall ökas. Men om man vill gå så långt i detta arbete som centern och moderaterna eventuellt vill göra — att man skall ta bort normerna, försämra föreskrifterna och därmed försämra arbetsmiljön — då är utskottsmajoriteten inte med. Men uppfattningen att man skall prioritera inom verksamheten och effektivisera den delar vi helt. Vpk har 22 reservationer. Hagberg sade att man år efter år kommer tillbaka. Jag är den förste att understryka det. Det anförande Hagberg höll för en stund sedan, har vi hört sedan mitten av 1970-talet. Han har inte märkt att riksdagen fattat beslut i många av de frågor han står här och talar om. Han har inte lagt märke till den utveckling som skett på föreskriftsområdet och andra områden under dessa år, utan han fortsätter i de gamla hjulspåren. Vad vi kan notera är att vpk här har en annan grundsyn än vi när det gäller arbetarskyddsoch arbetsmiljöarbetet. Vpk menar att detta arbete skall ske i konfrontation mellan arbetare och arbetsgivare. Vi däremot anser att om vi skall nå det bästa resultatet, så måste vi samverka. En god arbetsmiljö och strävan att få bort så mycket som möjligt av ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna måste vara en gemensam angelägenhet för alla på arbetsplatsen. Där skiljer vi oss, och där lönar det sig nog inte att vi i dag försöker övertyga varandra — det har vi försökt göra så många gånger tidigare. Vi ser inte saken på samma sätt. Vi menar att genom samverkansarbete får den lokala arbetarskyddsorganisationen en god effektivitet. Tillsynen av verksamheten ankommer på yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. Men basen för ett gott arbetarskyddsarbete har vi ute i företagen och det lokala arbetarskyddet. En god hjälp vid detta arbete har det lokala arbetarskyddet i en väl utbyggd företagshälsovård, och detta har utskottet och riksdagen understrukit vid flera tillfällen. Hagberg säger att vi skall ha facklig vetorätt i fråga om löneformerna. Utskottet anser att även detta är en fråga som de fackliga organisationerna bör klara upp förhandlingsvägen — den vanliga förhandlingsordningen bör gälla. Undantag kan behöva göras för arbete med sprängämnen och annat, och arbetarskyddsstyrelsen har möjlighet att, om så anses angeläget, ta över detta. Föreskrifter skall komma snabbare, säger Hagberg, och efterlyser föreskrifter när det gäller buller. Jag kan tala om att ett förslag till nya föreskrifter när det gäller buller just nu remissbehandlas. De nya föreskrifterna skall träda i kraft i höst. Herr talman! Jag hänvisar till utskottets betänkande och till flera tidigare års debatter i detta ämne här i riksdagen. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet 1983/84:29 på alla punkter och avslag på samtliga reservationer och de motioner som det här har yrkats bifall till.

Herr talman! Det är verkligen inte så, Kjell Nilsson, att vi vill ta bort bestämmelser som är viktiga ur arbetarskyddssynpunkt. Kjell Nilsson sade själv att det råder stor enighet i de grundläggande frågorna när det gäller att skapa så säkra arbetsmiljöer som möjligt.

De resurser som därmed kan friställas skulle kunna satsas på mer angelägna områden. Vi, liksom alla andra, kommer även i fortsättningen att ställa upp på de åtgärder som är nödvändiga för att människorna skall kunna fullgöra sitt arbete på ett effektivt sätt utan risker för hälsan.

Herr talman! Att vi har olika grundsyn kan vi ju slå fast. Jag kan samtidigt också slå fast att vi menar att konfrontation är någonting som finns i dagens verklighet. Kjell Nilsson och övriga i utskottet blundar för den konfrontation som förekommer. Vi har inga snälla arbetsgivare här i landet, och inte heller i vår omvärld, som bestämmer en hel del om vår arbetsmiljö. Ta t.ex. den psykosociala arbetsmiljön, som var en stor fråga när vi behandlade arbetsmiljölagstiftningen. Vad har det blivit av detta? Ingenting! Vem är det som varit så snäll och i samverkan bromsat verksamheten och fått fram de menlösa föreskrifterna på det området? Jo, de som Kjell Nilsson tror inte kommer att ta någon konfrontation! Det är det som är poängen i det hela, Kjell Nilsson. Jag påminner om detta än en gång; det är gamla hjulspår socialdemokraterna kör i. Vi har fått gehör för många av de krav som vi från början ställt —t.ex. om skyddsombud och om asbest. Men kampen slutar ju inte där, utan den fortsätter — det sade jag från början! Det har visat sig att man ständigt måste fortsätta att föra den, därför att det i verkligheten sker en konfrontation mellan en god arbetsmiljö och kapitalintressena. Så är det när det gäller asbest. Vad jag kräver — och vad som krävs i motionerna — är att regeringen lägger fram ett förslag om förbud mot användningen av asbest och sätter stopp för handeln, om inte produktkontrollnämnden gör det. Det finns en lokal förtvivlan över att så inte sker. Man behöver inte införa ett omedelbart stopp. Man kant.ex., för en gångs skull, säga att användningen av och handeln med asbest skall vara borta inom ett eller två år; då har man en målsättning. Vid mina kontakter med skyddsombud som ambitiöst arbetar med det här på olika ställen har det visat sig att just så måste man i det här läget gå till väga — det finns så pass mycket motstånd. Jag hoppas att regeringen framöver kanske har bättre förstånd än socialutskottets ledamöter, vilka — som sagt — brukar vara de sista att acceptera förbättringar. Så några ord när det gäller tilltron till facklig vetorätt mot prestationslöner och när det gäller arbetsmiljön, dvs. arbetsförhållandena. Kjell Nilsson säger att man skall överlämna den saken till MBL-förhandlingar. Utvärderingen av medbestämmandelagen visar — det borde Kjell Nilsson veta — att när de fackliga organisationerna attackerar maktfrågor och frågor om produktionsinriktning är det stopp. Därför -— det vill jag upplysa Kjell Nilsson om — driver arbetsköparna i årets avtalsrörelse stenhårt kravet på ökade prestationslöner och resultatlöner, vilket på sikt kommer att försämra arbetsmiljön. Detsamma är förhållandet när det gäller gränsvärdena. Det är samma motstånd och samma förhållanden som gör att vi inte kan ha effektiva och långtgående säkerhetsmarginaler när vi framöver sätter gränsvärdena.

Herr talman! Ingvar Eriksson säger att vi är överens om en prioritering och avbyråkratisering. Det har jag ju också sagt; när det gäller detta finns det inga delade meningar. Det är givet att verksamheten skall vara så effektiv som möjligt. Det är självklart att verksamheten i första hand skall inriktas på de farligaste miljöerna. Men så har jag inte tolkat reservation 1. Jag har tolkat den så, att ni långsiktigt vill minska anslagen till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionerna. Det är det vi går emot. Om jag har tolkat det fel är jag tacksam. Men i så fall kan jag inte läsa innantill. Det är väl på den punkten ni har reserverat er — annars hade ni väl inte skrivit reservationen? Där är vi alltså inte överens. Sedan till Lars-Ove Hagberg. Jag tror inte det lönar sig att vi försöker övertyga varandra om vilken metod som är bäst. Fackföreningsrörelsen i stort, utskottet och en stor majoritet i denna kammare har varit eniga om att vi bäst når resultat och bäst minskar arbetsmiljöriskerna, olycksfall och ohälsa, om vi arbetar i gemenskap och gör det här till någonting som man verkligen samarbetar om. Så sker på de allra flesta ställen. Det är självklart att det finns undantag. Men då har vi möjligheter — vilket är unikt i världen — att via skyddsombuden stänga arbetsplatsen. Vi kan alltså stoppa verksamheten vid sådana arbetsplatser. Det menar vi är rätt väg att gå, och den vägen vill vi också fortsätta på. Jag kan inte dela Hagbergs uppfattning att socialutskottet eller denna kammares värderade ledamöter är motsträviga när det gäller att skapa en god arbetsmiljö. Vi gör det i den takt det är tekniskt möjligt att genomföra det.
Herr talman! I ett kärvt statsfinansiellt läge måste vi självfallet försöka anpassa verksamheten på alla områden. Men får man en effektivare verksamhet, är det uppenbart att man också i viss mån kan minska utgifterna. Vi menar att detta med en viss anpassning inte skall behöva gå ut över de angelägna åtgärder som behöver vidtas. Vi har i utskottet också skrivit att det inte finns någon anledning att förutsätta att besparingsarbetet inte skall fortgå. Men vi anser av erfarenhet att det alltid finns risk för att besparingsar betet inte fortgår, om man inte driver på. Vi vill absolut inte medverka till att besparingsåtgärderna minskar tryggheten för de anställda. Men vi anser att ambitionen att alltid se till så att pengarna används på det mest effektiva sättet är angelägen för oss alla. Jag tror inte att det skall behöva gå ut över säkerheten.
Herr talman! Det är ganska avslöjande att Kjell Nilsson, som är representant för det socialdemokratiska partiet i denna riksdag och som för utskottets talan, visar en sådan oerhörd tro på gemenskapen i arbetsmiljöarbetet. Han säger att fackföreningsrörelsen i stort skulle vara väldigt överens. Det röjer en fantastisk brist på kontakt med verkligheten. Tala med skyddsombuden, de som arbetar med dessa frågor. De möter ständigt motstånd. Inte är det fråga om någon generös gemenskap. Det är kraften, kunskapen och inlevelsen hos skyddsombuden och fackföreningarna som skapar framgångarna. Den kraften vill vi utveckla i stället för att tro på den gemenskap som i de många fall som jag har pekat på har försämrat arbetsmiljön. Det är verkligheten i dag. Kjell Nilsson avslöjade sig litet, när han sade att vi skall anpassa oss till verkligheten där det är tekniskt möjligt. Ja, men vem bestämmer i vilken takt det är tekniskt möjligt? När det gällde t.ex. asbest var vi från början ensamma i denna riksdag om att kräva förbud. Kjell Nilsson nonchalerade oss och ville inte ha något förbud. Vi fick det emellertid till sist, Kjell Nilsson, fast vi var ensamma från början. I dag råder det samma motstånd mot de sista resterna. Alltså måste vi sätta kraft bakom orden, när vi vill någonting. Utskottet är alltför mjukt när det gäller att driva fram ett totalförbud mot asbestanvändning, t.ex. i bromsband och andra friktionselement. Se på fackförbundspressen, t.ex. Metallarbetaren och LO-Tidningen. Den ena personen efter den andra som är engagerad i hälsofrågor och arbetsmiljö visar på att det behövs krafttag och investeringar i dagens läge. Inte minst dagens rapport om ohälsans klasstrappa borde göra Kjell Nilsson som socialdemokrat och övriga socialdemokrater i utskottet litet betänksamma beträffande vilken takt och inriktning vi har på dagens arbetsmiljöarbete.
Herr talman! Jag kan inte tolka er på annat sätt, Ingvar Eriksson, än att ni vill långsiktigt minska anslaget till arbetarskyddsstyrelsen. Det står så i reservationen. Det kommer att innebära att man får sämre resurser för den verksamhet som man skall bedriva. Även om man effektiviserar verksamheten, är det nog inte möjligt att i dag säga att det vore lämpligt. Lars-Ove Hagberg läser historien dåligt. Det var socialutskottet som tog initiativ till de begränsningar i användningen av asbest som riksdagen har fattat beslut om. Arbetsmiljölagen, som denna riksdag i så stor enighet har antagit, bygger på principen om samverkan mellan parterna. Internationellt sett är denna lag mycket långtgående och effektiv. Vi har alltså ingen anledning att skämmas för denna arbetsmiljölag, som kom till på förslag från socialutskottet.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande kommentera ytterligare några av de reservationer som vpk har fogat till detta betänkande. Reservation 10 och 11 handlar om kvinnors rätt till ledighet och omplacering vid graviditet, om de arbetar i en arbetsmiljö som kan utgöra risker för kvinna och/eller foster. Vpk kräver i sin arbetsmiljömotion att kvinnor som planerar graviditet eller är gravida får lagstadgad rätt till omplacering eller ledighet med bibehållen lön vid misstänkt risk för fosterskada i arbetsmiljön. Utskottet säger att man anser att det är angeläget att frågan om rätt till omplacering eller ledighet vid risk för fosterskada snarast får en lösning. Det är i och för sig en positiv hållning, men tydligen till intet förpliktande. Utskottet vill avvakta regeringens förslag med anledning av föräldraförsäkringsutredningen. Den utredningen lägger fram förslag om hur ersättningen skall lösas för de kvinnor som på grund av risk för arbetsmiljöbetingade fosterskador tvingas avstå från förvärvsarbete. Det är naturligtvis bra att detta får en lösning, men det är ändå bara fråga om en del av vad vpk-motionen tar upp. Utskottet tar inte klar ställning till motionens krav att kvinnorna skall ha lagstadgad rätt till omplacering eller ledighet med bibehållen lön vid misstänkt risk för fosterskada i arbetsmiljön. Man undviker att behandla detta krav. När vpk sedan i en annan motion, för första gången i år, tar upp en sådan misstänkt arbetsmiljö och kräver att kvinnor som arbetar i denna miljö skall ha rätt till omplacering, bekänner utskottet färg. Det gäller bildskärmsarbete, och utskottet säger så här: ”När det gäller bildskärmarbete finns det enligt arbetarskyddsstyrelsen i dag ingen vetenskaplig grund för att tillstyrka rätt till omplacering under graviditet.” Utskottet anser inte att motionen bör föranleda någon åtgärd från riksdagen. Detta uttalande vittnar om en skrämmande cynisk syn på dessa frågor från utskottets sida. Utskottet tycker alltså att en arbetsmiljö med vetenskaplig exakthet skall bevisas vara farlig innan en kvinna som är gravid får rätt till omplacering. Vpk anser för sin del att en misstänkt arbetsmiljö måste bevisas vara ofarlig innan en gravid kvinna skall behöva arbeta i den. Utskottet accepterar missfall och missbildningar hos barn till dess att det är vetenskapligt bevisat och styrkt att en arbetsmiljö är farlig. Det gör inte vpk. När det gäller bildskärmar kom det, som jag skriver i min motion, larmrapporter för drygt ett år sedan om att det på vissa terminalarbetsplatser i USA och Canada förekom ett misstänkt högt antal graviditetsstörningar. Långt om länge beslöt man sig i Sverige för att börja forska i frågan, efter att hela hösten sagt sig vilja avvakta utländsk forskning — något som också Anna-Greta Leijon i en frågedebatt för ett år sedan ansåg räckte. Men fortfarande tar man alltså så lätt på dessa larm att man inte anser att kvinnor skall ha garanterad rätt till omplacering. Dessa rapporter som kom för ett år sedan är ju inte de enda. Jag skall be att få citera ur SIF-tidningen nr 5 i år, som har en artikel med rubriken Senaste rönen kring bildskärmar — fosterskador kan inte uteslutas: ”På United Airlines telefonbokningskontor i San Francisco jobbar 300 personer vid bildskärmar. Många sitter här 8-10 timmar om dagen. De flesta är kvinnor. Av 48 graviditeter på den här arbetsplatsen under åren 1979-1983 var bara hälften utan komplikationer. I 24 fall slutade de med missfall, för tidigt födda barn, dödfödda eller missbildade barn. Också i Japan har man upptäckt graviditetsstörningar i samband med bildskärmsarbete”. I Sverige har man på en kommunal förvaltning gjort en sammanställning som visar på en 80-procentig ökning av missfallsfrekvensen under åren 1979-1983 vid en stansavdelning där arbete med bildskärmar förekommit. Jag förstår inte hur utskottet kan nonchalera alla dessa rapporter. Att det inte är vetenskapligt bevisat att bildskärmar inte orsakar graviditetsskador beror ju på att vetenskapen inte ägnat denna fråga någon uppmärksamhet. Det beror inte på att detta är noggrant utforskat och befunnet ofarligt. Utskottet hänvisar vidare till att statens strålskyddsinstitut har visat att stråldoserna i stort motsvarar den naturliga bakgrundsstrålningen. Det är dock så att det inte råder någon enighet bland forskare om att denna strålning är ofarlig. Hur kan utskottet veta att i sig ofarlig bakgrundsstrålning inte är farlig om den ackumuleras? Ett plus ett är ju inte ett, utan två! Det är ett ofattbart ställningstagande från utskottets sida som visar hur lättsinnigt man tar på arbetsmiljöfrågor. Utskottet framhärdar i denna cyniska syn när man behandlar vpk-kravet om att en lista över ämnen som misstänks medföra graviditetsstörningar och fosterskador publiceras tillsammans med de hygieniska gränsvärdena. Också här kräver man vetenskapliga belägg och förutsätter att arbetarskyddsstyrelsen kommer att ge offentlighet åt vilka ämnen som kan befaras ge fosterskador. Detta skall ske så snart det finns vetenskapliga belägg. Vpk anser som sagt att det skall räcka att ämnen misstänks ge sådana skador för att detta skall offentliggöras. Jag vill fråga utskottets talesman: Hur motiverar ni detta ställningstagande inför alla de kvinnor som planerar att skaffa barn? Hur motiverar ni det om säg tio år, då man troligen fått vetenskapliga belägg om farligheten hos denna arbetsmiljö, för de kvinnor som under denna tid vistats i dessa arbetsmiljöer och fått missfall eller fött missbildade barn? Hur motiverar ni att det fanns misstankar redan för tio år sen om att vissa arbetsmiljöer var skadliga för gravida kvinnor, men så länge det inte fanns vetenskapliga belägg lät ni det bero? Det är ett stort ansvar majoriteten i socialutskottet och riksdagen tar på sig om man inte stöder vår reservation. Herr talman! När det gäller bildskärmsarbete handlar det inte bara om misstankar om att sådant kan ge upphov till graviditetsstörningar. Dessa arbetsplatser har dessutom skapat en rad andra arbetsmiljöproblem. Det gäller bl.a. belastningsbesvär, ögontrötthet och psykosomatiska besvär. Det finns en hel del kunskap redan — felet är många gånger att dessa kunskaper inte når ut till arbetsplatserna, att de inte tillämpas i praktiken. Så här säger en yrkesinspektör efter att ha gjort en egen undersökning om denna fråga: Jag har sett bildskärmar mot fönster och i rum utan fönster, skrangliga bord och dåliga kontorsstolar som inte kan ställas in. Ännui dag, 1983, sätter man in terminaler litet hur som helst trots allt som har skrivits om hur det bör se ut och vad man måste tänka på. Jag tror inte förhållandena har ändrat sig fastän vi nu skriver 1984. Vi kräver att som ett led i den informationskampanj som ju måste till för att förbättra arbetsmiljön, att arbetarskyddsstyrelsen utger föreskrifter om arbetsmiljön vid terminalarbetsplatser. Utskottet uppger att ett förslag till föreskrifter troligen kommer att skickas ut på remiss hösten 1984. Detta ”troligen” gör att vi ändock tycker att det är viktigt att riksdagen uttalar att sådana föreskrifter skall utarbetas. Ett sådant uttalande kunde förhoppningsvis skynda på detta angelägna arbete. Slutligen vill jag kommentera vårt krav om en datamiljökommission. Utskottet refererar till avslutade utredningar, utvecklingsprogram och den forskning som är på gång. Förvisso har exempelvis utredningen Datorer och arbetslivets förändring tagit upp en rad viktiga arbetsmiljöfrågor i sitt betänkande. Men ännu så länge är detta bara ord på ett papper. Vi menar att allt som är på gång är ett skäl för en kommission, inte emot. Någon instans bör samla upp forskning och alla erfarenheter och förslag och se till att de omsätts i praktiken. Det gäller, som också Lars-Ove Hagberg sade här i debatten i dag, att vara framsynt så att man inte får en försämrad arbetsmiljö med denna nya elektronik. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.
Herr talman! Beträffande ledighet vid havandeskap säger utskottet att föräldraförsäkringsberedningens förslag f.n. bereds i regeringskansliet. Vi väntar förslaget tidigast under hösten 1984. Med detta anser vi att vi inte kan komma längre nu. Vi väntar på regeringens förslag, som vi brukar göra i sådana här frågor. När det gäller arbetet vid bildskärmar har det satts i gång ett forskningsarbete inom arbetarskyddsstyrelsen. Det är rimligt att arbetet får fortsätta och slutföras innan vi tar beslut. Så uttalar sig utskottet. Jag delar helt den uppfattningen. Båda dessa saker står att läsa på s. 22 i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag har läst vad som står där. Jag tycker att det mest anmärkningsvärda och det viktigaste att debattera är den skillnad i syn som finns mellan utskottsmajoriteten och vpk när det gäller beviljande av ledighet. Vpk menar att det räcker med att man misstänker att skador på fostret kan uppstå. Utskottet säger att det skall finnas vetenskapliga belägg. Jag tycker att detta är, som jag sade i mitt huvudanförande, mycket allvarligt. Utskottet har en mycket cynisk syn på dessa frågor. Man tycker alltså att även om man misstänker att skador kan uppstå — som i fråga om arbete vid bildskärmar, där vi har ett konkret krav — så låter man saken bero till dess att det finns vetenskapliga belägg. Under tiden låter man kvinnor få missfall och missbildade barn. Det tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Bara en sak angående Kjell Nilssons historieförfalskning. Eftersom Kjell Nilsson var så fräck, vill jag påpeka och till protokollet få antecknat att den första stora motionen om förbud mot asbest lämnades av John Takman. Den behandlades av riksdagen och avslogs. Liknande yrkanden som i denna motion avslogs i flera år, intill dess att socialutskottet fann det omöjligt att avstyrka förslag om förbud mot asbest. Det är historieskrivningen, Kjell Nilsson. Egentligen borde jag citera Fabian Månsson igen och säga: Vet hut, vet sjufalt hut! Det skulle passa ganska bra på Kjell Nilssons historieskrivning vad gäller frågan om asbest.
Herr talman! Jag konstaterar bara att det var på förslag från socialutskottet som riksdagen fattade det beslut om inskränkningar i användningen av asbest som f.n. gäller.
Herr talman! Vilket annat utskott, Kjell Nilsson, skulle föreslå det? Man var ju tvingad till det efter flera års påstötningar. Det finns inget annat utskott i riksdagen som skulle göra det. Det var alltså utskottets uppgift och skyldighet att göra det, och utskottet gjorde det efter flera års påtryckningar.
Herr talman! Man gjorde det när det fanns tekniska möjligheter att genomföra förslaget och när det var möjligt att få igenom beslut om en god arbetsmiljö.
Herr talman! Jag tackar för att socialutskottet då gjorde det. Men man borde ju följa upp sina ambitioner från den tiden. I stället går man nu förbi förslaget, som jag påpekade tidigare i dag, att verkligen införa ett förbud mot bromsbelägg och andra asbesthaltiga friktionselement. Man går egentligen förbi förslaget. Man gör ett par goda anmälningar men fullföljer inte loppet fullt ut. Det tycker jag är beklagligt. Socialutskottet nonchalerar därmed ett viktigt problem.